Herr talman! Jag vill understryka att det är riktigt att utbyggnadstakten har legat på en låg nivå, men den börjar öka. Det finns flera orsaker till att fritidshemsverksamheten hittills haft en relativt liten omfattning. Jag tror att den ringa utbyggnadstakten inte minst beror på att många föräldrar tydligen inte upplever en organiserad fritidsverksamhet för barn i lägre skolåldern som nödvändig på samma sätt som tillsyn av förskolebarn. Beträffande den senare verksamheten har en mycket stark föräldraopinion varit med och drivit på utbyggnaden ute i kommunerna. Den upplysningsverksamhet som här efterlyses behöver bedrivas med sikte på både kommuner och föräldrar. Jag har också i direktiven till barnstugeutredningen sagt, att det som komplement till skolan behövs ökade insatser för en organiserad fritidsverksamhet. Detta gäller alla barn, oavsett om föräldrarna är hemma eller arbetar utanför hemmet.

Herr talman! Jag är tacksam för detta senaste besked om att vi skall få mera hjälp med upplysningsverksamheten. Jag är också medveten om att fritidshemsverksamhet i många fall är oprövad ute i kommunerna. I min egen hemkommun har vi dock efter många överläggningar med dem som har hand om stadens angelägenheter lyckats få ett fritidshem till stånd, och det har inte varit någon svårighet att få hemmet belagt. Många av mödrarna har också uttryckt sin stora tacksamhet över att hemmet har kommit till. Fritidshemmen har en utomordentligt stor uppgift att fylla, framför allt i förebyggande syfte. Man finner ofta de barn, som nu blir lämnade åt sig själva, på t.ex. varuhusen där de kan få en smula värme och kan sysselsätta sig med att se sig omkring. Man kan träffa på dem i skiftande sammanhang, och det är många gånger svårt att veta vad de tar sig för. Dessa barn kan ofta få en snedvriden inställning och råka ut för svårigheter i tillvaron. Om man genom fritidshemmen kan medverka till att dessa förhållanden rättas till är mycket vunnet. Jag hoppas att man framför allt kommer att satsa på upplysningen men också kommer att ge kommunerna större driftbidrag till denna verksamhet.

Herr talman! Möjligheterna att bereda handikappade sysselsättning ökar i och med att den halvskyddade sysselsättningen successivt utbygges. Såväl de handikappade som näringslivet och samhället i övrigt har anledning förvänta sig att denna form av arbetsvård skall kunna medverka till att den handikappade kan övergå till ordinär anställning hos sin arbetsgivare i de fall då den handikappade i den halvskyddade sysselsättningen kunnat anpassa sig och träna upp sin prestationsförmåga så att den motsvarar den minimiprestation som krävs av Övriga anställda. Med hänvisning till vad här anförts hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet få rikta följande frågor: Har statsrådet för avsikt att låta utreda hur de handikappade i halvskyddad sysselsättning skall följas för att man från samhällets sida skall kunna medverka till ändring i anställningsformen så snart den handikappades prestationsförmåga motiverar detta? Har statsrådet övervägt att ge arbetsträningsinstituten resurser att i förevarande fall pröva den enskilde handikappades prestationsförmåga?

Herr talman! Hela Västeuropa synes nu ha passerat vågdalen i den tämligen långvariga lågkonjunkturen. Produktionen stiger ganska raskt i flertalet länder, och arbetslösheten är inte längre lika allvarlig som tidigare. Men det finns ändå osäkerhetsfaktorer som man bör ta hänsyn till vid en framtidsbedömning. Vi vet att det alltjämt finns risker för allvarliga störningar i betalningssystemet. Därtill kommer att det i Västeuropa finns länder med mer eller mindre allvarliga inre ekonomiska, politiska och sociala problem, även om det verkar som om de håller på att lösas. Liksom tidigare kommer med all säkerhet utvecklingen i Västeuropa att till en del bero på vad som händer i Amerikas förenta stater.

Osäkerhet råder också om hur utvecklingen i östblocket kommer att bli. Åtskilligt talar för att åtminstone en del av de spänningsförhållanden som bl a. utlöste den tjeckoslovakiska krisen kommer att bestå under avsevärd tid. även om händelserna i Tjeckoslovakien på nytt gav bevis för att stormakterna inte är beredda på militär konfrontation kvarstår ändå som ett illavarslande tecken att rustningskostnaderna efter en tids sänkning åter synes ha börjat stiga både i öst och väst. Spänningsförhållandena i = krishärden i Mellersta Östern inger också oro, kanske inte minst därför att parterna nu får ökade möjligheter att ladda upp genom att erhålla stöd från stormakterna. Det finns tydligen just nu inte särskilt stora utsikter till att de berörda parterna skulle vara beredda att tona ned sin aggressivitet. Förhandlingarna om vapenstillestånd i Vietnam har dragit ut på tiden, och det var ju väntat. Om inte annat synes emellertid positionerna ha klarnat något. Det svenska diplomatiska erkännandet av Nordvietnam torde knappast kunna. göras till föremål för berättigade invändningar. Situationen hade utvecklat sig så att det egentligen endast var fråga om tidpunkten för ett erkännande. I hela det världspolitiska skeendet måste vi räkna med klyftan mellan fattiga och rika länder och den bristande jämlikheten i vår värld. I förhållande härtill framstår vår u-hjälp trots ökningar som ringa, men det gäller inte bara oss utan det gäller industriländerna över huvud taget. Vi borde verkligen kunna ena oss om större insatser i lämplig form — och ju förr dess hellre. När EFTA kom till stånd förverkligades indirekt en del av då föreliggande önskemål om nordisk. ekonomisk .samver kan. På många håll har man väntat sig att nästa steg på samverkans område skulle bli geografiskt mera omfattande. Det skulle då komma att gälla både EEC länder och EFTA-länder. Ett av EFTA:s mål angavs ju just vara att medverka : till ett sådant samarbete. även de som i likhet med mig är optimister i fråga om möjligheterna att ordna ett sådant omfattande samarbete måste emellertid medge, att saken i dag inte är aktuell. Under sådana förhållanden är det rimligt att undersöka möjligheterna för en vidgad ekonomisk samverkan inom Norden.

En sak får väl anses vara ställd utom all diskussion, nämligen att samarbetet inte i något avseende får ordnas så att vår utrikespolitiska huvudlinje, nämligen neutraliteten, kan komma att äventyras. Jag tror att det råder mycket stor enighet härom i vårt land, något som bl.a. vid upprepade tillfällen visat sig i resonemang mittenpartierna emellan. Vi ser alltså med förhoppningar fram mot de fortsatta överläggningarna om nordiskt samarbete. Det bör finnas möjligheter att få till stånd ett sådant om, såsom jag framhållit, viljan är god och inte något land försöker att lägga bördor på andra som inte motsvaras av vad man själv är beredd att uppoffra. Totält måste — jag använder ordet måste därför att jag är övertygad om det — ett samarbete kunna ge betydande fördelar. Då kan det inte vara nödvändigt att någon skall behöva förlora på det, utan man får försöka att på något sätt dela upp vinsten mellan länderna. Vad beträffar vårt eget lands ekonomi är vi otvivelaktigt på väg in i en period med ökad ekonomisk aktivitet; men även hos oss finns det osäkra faktorer. En dämpning av importen i England och Förenta staterna kan komma att förta en del av den stimulans som vårt näringsliv för närvarande får genom den internationella konjunkturuppgången. Likaså kan naturligtvis den förefintliga, ingalunda avklarade instabiliteten i det internationella betalningssystemet komma att vålla avbräck i vårt handelsutbyte. I stort sett förefaller det emellertid berättigat att ge uttryck för optimism vad beträffar produktionsutvecklingen. När det gäller sysselsättningen kvarstår emellertid en allvarlig strukturarbetslöshet, särskilt i de s.k. skogslänen. Att lösa den sysselsättningsfrågan blir en av de mera angelägna uppgifterna under det kommande budgetåret. Trots en hygglig balans mellan export och import av varor försämras bytesbalansen. Glädjande är däremot att man — tvärtemot vad fallet var för bara några månader sedan — tycks vänta att industriinvesteringarna äntligen skall börja öka. Det är en avgörande förutsättning för att vi skall kunna bibehålla det svenska näringslivets konkurrenskraft gentemot utlandet och på längre sikt upprätthålla full sysselsättning i vårt land. Våra outnyttjade resurser i anläggningar och arbetskraft har i förening med farhågor för bristande konkurrensförmåga lett till att industrins investeringar inte har ökat de senaste åren. Det skulle vara en stor fördel om en del väntade investeringar kunde tidigareläggas. Därför förefaller det befogat att ge investeringsverksamheten den stimulans under den närmaste tiden som finansministern aviserar. Stimulansen är inte särskilt stor, men det blir dock en stimulans. Med begynnande konjunkturuppgång uppkommer i stället andra problem — framför allt prisstabilitetsproblemen, frågan om Pprisstegringarna. Får vi en mera markerad konjunkturuppgång måste vi räkna med att pressen på pri serna ökar, och det gäller i en sådan situation att kunna hålla igen. Väsentligt synes vara att löneförhandlingarna faktiskt har fått en i detta avseende gynnsam upptakt och att tendenserna till en ny kapplöpning mellan priser och löner inte är fullt lika starka som vid många tidigare tillfällen. Nej, det hot mot prisstabiliteten som skulle kunna uppkomma har i stället sin grund i det statliga budgetunderskottet, som kan visa sig bli för stort om det går som vi önskar och hoppas, nämligen att aktiviteten i det ekonomiska livet ökar väsentligt. Den planerade upplåningen kan då komma att verka ogynnsamt på prisutvecklingen. Det gäller därför att vara uppmärksam på utvecklingen och ha en handlingsberedskap som gör att vi snabbt kan gripa in, om utvecklingen påkallar det. Mot denna bakgrund har vi inom mittenpartierna liksom finansministern inte nu kunnat gå ut och lova några stora reformer under det kommande budgetåret — de får skjutas på framtiden. Centerpartiet har i år — frånsett några i budgetsammanhanget oväsentliga belopp — inte kommit med sådana yrkanden på budgetens utgiftssida som nödvändiggjort en inkomstförstärkning. Skillnaden mot förr är emellertid ganska obetydlig. Tidigare har vi i motioner framfört en hel del reformförslag. Somliga har fordrat ingående undersökningar och beräkningar innan de kunnat beslutas av riksdagen, och yrkandena har då helt naturligt inneburit en begäran om utredning. Andra förslag har varit rätt klara för omedelbara avgöranden men ofta krävt så stora resurser att vi icke ansett: oss kunna föra fram dem. Man har då i. stället väckt tanken att dessa reformer skall genomföras inom en nära framtid men samtidigt sagt ifrån att man borde invänta den inkomstökning för staten, som automatiskt följer av svenska folkets årliga inkomsthöjningar. I somliga fall. däremot, där det gällt små utgifter, har vi anvisat erforderliga medel och begärt omedelbara beslut. Som regel har resultatet blivit detsamma om vi följt den ena eller andra linjen. Så småningom har ett flertal av våra förslag blivit genomförda. Det har dröjt längre eller kortare tid. I år har vi därför bestämt oss för att inte framlägga förslag om omedelbara beslut annat än i sådana fall, där utgiften är så blygsam att man i budgetsammanhang kan bortse från den. Vi har sagt oss, att i en budget på styvt 40 miljarder kan några tiotal miljoner inte ha någon egentlig betydelse. Ett tilltalande drag i årets budget är den nästan totala avsaknaden av skattehöjningar. Nu får vi egentligen bara ökad skatt på släpvagnar i biltrafiken samt höjda telefonkostnader, i båda fallen en skärpning som torde komma att drabba de avlägsnare delarna av landet och näringslivet där mer än på andra ställen.

Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen i vårt land är nu över 20 kronor per skattekrona. Det är en ökning med mer än 50 procent under en tioårsperiod. Någon sänkning tycks inte vara i sikte, utan med hänsyn till de ökade kraven på kommunerna torde vi tvärtom kunna emotse en ny 50-procentig höjning under en kommande tioårsperiod. Det finns faktiskt prognoser — vad nu dessa kan vara värda — som pekar på 25 kronor i kommunal utdebitering i mitten av 1970-talet och 30 kronor omkring 1980. Prognoser är emellertid alltid prognoser — efterhandsbedömningar är litet säkrare. Det kommunala skattetrycket och frågan om hur man på den kommunala sidan skall klara utgifterna är faktiskt problem av den allra största vikt inom vår skattepolitik. En annan viktig fråga är låginkomstgruppernas ställning. Det finns ett mycket starkt samband mellan dessa två problem. De kommunala skatterna utgör merparten av den totala skattebelastningen för de allra flesta skattebetalare, och tyngst är de för de lägre inkomsttagarna. Låginkomstfrågan är ju ett ytterligt komplicerat problem. Naturligtvis har staten härvidlag ett ansvar som arbetsgivare.

Åtgärder för en förbättrad miljövård är välmotiverade och nödvändiga, men de kan i vissa fall betyda friställningar. Jag tror att en undersökning skulle visa att en kompensation för sådana åtgärder i ett antal fall skulle bli en billig form av arbetsmarknadspolitik. Man har nog skäl att räkna efter hur det skulle falla ut. Skattesystemet och därtill knutna transfereringar eller inkomstöverföringar bör emellertid vara ett särskilt verksamt medel för att förbättra låginkomstgruppernas ställning och åstadkomma större jämlikhet. Man kan emellertid knappast påstå att utvecklingen har varit gynnsam i detta avseende för de lägre inkomsttagarna. Det kan inte anses att tillbörlig kompensation har utgått till alla dem som undan för undan drabbats av de höjda indirekta skatterna. Som jag nyss nämnde har de stora kommunalskattehöjningarna kommit att bli särskilt betungande för låginkomsttagarna. Det gäller att vända denna utveckling. Man måste söka sig fram till en målsättning, och sedan får man väl — som i så många andra avseenden — sträva mot målet steg för steg. Olika tankar har förts fram i sammanhanget. Ett uppslag är att man skulle ha en garanterad minimiinkomst, baserad på ett system av beskattning och inkomstöverföringar. Sedan en lämplig gräns för minimieller grundtrygghetsinkomsten fastställts, skulle inte inkomstskatt utgå förrän inkomsten översteg denna gräns. Under denna skulle det bli fråga om s.k. negativ inkomstskatt. Man skulle få del av inkomstöverföringen och bidrag i någon form. En form är då att vad som inte avdragsmässigt kan utnyttjas på statsskattesidan i stället skulle kunna få användas på kommunalskattesidan — naturligtvis då med kompensation till kommunerna från staten, annars får ju kommunerna bara höja utdebiteringen. Tanken är djärv, det medger jag. När jag har läst om detta system har jag också tyckt det, men allteftersom jag har funderat på tanken har jag kommit fram till den uppfattningen att det nog ligger någon kärna av förnuft i det hela. Om systemet blir förnuftigt eller inte beror naturligtvis på utformningen: hur högt upp man lägger grundtryggheten 0. S. Vv.

Man slipper då undan en massa administrativt krångel. Men än en gång: Det är en djärv tanke och problemet är svårlöst. Om det blir till nytta sedan det genomförts beror nog helt och hållet på hur man utformar denna insats från samhällets sida. Ett oeftergivligt krav är att alla får en grundtrygghet och får möjlighet att arbeta för sin egen försörjning så långt deras förmåga räcker.

Det är riktigt resonerat, men det finns många variationsmöjligheter. Den andra ytterligheten kan jag illustrera genom att säga: Titta efter hur mycket en som tjänar 20 000 kronor — jag tar den siffran eftersom jag tidigare har nämnt den — får betala i skatt! är det 1000 kronor eller 1500 kronor? Låt honom i så fall dra av det på skattesumman och låt alla göra detsamma!

Jag tror att man på detta sätt skulle kunna bespara många människor besväret att redovisa sina intäkter så ingående som nu; svenska folket är ju inte — och det är det väl inte ensamt om — något skrivande och räknande folk som sitter och plitar så mycket.

Över huvud taget måste emellertid den kommunala ekonomin, kommunernas finansieringsmöjligheter och kostnadsfördelningen mellan stat och kommun tas med i hela den skattepolitiska bedömningen. Redan skatteutjämningskommittén framhöll att frågan om kost nadsfördelningen mellan stat och kommun borde prövas från »allmänna skattepolitiska synpunkter». Kommunförbunden har vid upprepade tillfällen tagit upp denna fråga; om jag inte är fel underrättad gjorde Landstingsförbundet det senast i fjol i en skrivelse till regeringen. Länsdemokratiutredningen har också begärt att kommunernas ekonomiska och finansiella problem skall tas upp till bedömning. Man måste härvidlag försöka komma fram till en helhetslösning av hela beskattningsproblemet. Jag tror inte att det i längden är lämpligt, att staten ordnar med skatterna för sig och kommunerna för sig utan något väsentligt samband. Naturligtvis vill kommunerna ha stor frihet att själva bestämma. Men hela systemet med skatten måste på något sätt samordnas, och detta bör ske på sådant sätt att det så litet som möjligt binder den kommunala självstyrelsen. Det finns faktiskt många icke oväsentliga områden där den kommunala självstyrelsen nog är en chimär. Staten har lagt uppgifter på kommunerna, som dessa har mycket svårt att lösa. Det är möjligt att administrativa reformer — t.ex. reformer som medför att länen får mer att säga till om — skulle kunna ändra på det förhållandet. För några dagar sedan presenterades förslag till en ändrad familjebeskattning, varvid det också publicerades nya skatteskalor. Gemensamt för dessa förslag var att de förordade en särbeskattning. Visst finns det skäl för en sådan ordning. Men beträffande många människor finns det också mycket starka skäl emot en obligatorisk särbeskattning. Jag syftar särskilt på de hemmafruar, som vill bidra till familjens försörjning men som bor på orter där det inte finns något arbete att få. Om sådana familjer går miste om den förmån som det dubbla ortsavdraget nu utgör, tror jag att det kommer att kännas som något av en straffskatt. Sådana här frågor måste lösas, innan man inför en obligatorisk särbeskattning. I varje fall tror jag att vi skulle få mycket svårt att medverka till en särbeskattning om man inte tar vederbörlig hänsyn till förhållanden av denna art. Bostadsbyggandet stod ju på en hög nivå i fjol; man producerade minst 105 000 lägenheter och kanske litet mer. Med hänsyn till den bostadsbrist som vi alltjämt dras med var detta en synnerligen glädjande företeelse. Ibland har man litet schematiskt sagt att bostadsbyggandet inte skall vara något dragspel på arbetsmarknaden; man skall inte reglera bostadsbyggandet med hänsyn till tillgången på arbetskraft etc. Det där har jag inte kunnat förstå.

En ganska naturlig följd är väl då att en del sedan går till andra områden inom näringslivet, när man där kräver mera folk. Detta måste helt säkert vara en riktig metod. Jag undrar därför om inte kritiken mot detta system har avsett något annat än vad den har förefallit att avse.

Dessa garantier skall tydligen fördelas på områden med klart expansivt näringsliv. Det är givet att man skall bygga där det behövs bostäder — det är väl ingen som har någon annan mening. Man skall inte bygga där det finns överflöd av bostäder — det tror jag ingen har begärt. Men nog borde väl planeringen gälla även sådana områden utöver storstadscentra där man kan vänta ett behov av bostäder. Annars verkar det halvkväden visa. Man måste ha någon hållpunkt för ett bedömande av utvecklingen. | Småhusbyggandet har ju varit en debattfråga. Somliga har krävt flera småhus. Vi i centerpartiet hör till dem som gör det, därför att vi tror att folk — i varje fall folk i de arbetsföra åldrarna och framför allt då barnfamiljerna — helst skulle se att de fick bo i småhus, i villor. När det gäller andelen småhus i hela bostadsbeståndet ligger vi här i landet om inte lägst så dock mycket lågt. Jag tror att man har anledning att skärskåda detta problem. Den omläggning av bostadsstödet till barnfamiljerna som nu har trätt i kraft får väl till en del — jag stryker under till en del — ses som en följd av alt hyrorna i de nya bostäderna är så höga.

För min personliga del kan jag mycket väl tänka mig att en sådan bostadsanknytning innebär fördelar, men endast om det finns tillgång till »reglementsenliga» bostäder som berättigar till det höga stödet. Finns det inte sådana bostäder, anser jag nog för min del — jag vet dock att meningarna är delade på många håll — att man är skyldig barnen en anordning som innebär att familjerna stimuleras att satsa dessa pengar just på bostäder. Ett litet inpass om det tillägg som folkpensionärer som inte har s.k. tillläggspension skall få! Här är man väl överens på de allra flesta håll, och då är det ju bara att glädja sig åt vad som kommer på den punkten. När det gäller pensioneringen har vi ett rättvisekrav. För så där halva folket är pensionsåldern 65 år, och för den andra hälften, för dem som har det tyngsta arbetet, är den 67 år. Det rättviseproblemet löser man inte genom att plocka ut vissa grupper och säga alt de skall få pension tidigare. För vissa grupper, som har särskilt tungt arbete, kan man gå ned ända till 60 år, men därmed löser man icke hela problemet. Man löser det icke heller genom att säga att de som är berättigade till pension vid 65 år kan få ta ut den tidigare, om de nöjer sig med en lägre pension. Vi vet ju att halva svenska folket får full pension vid 67 års ålder. Jag skulle vilja att man tänker allvarligt på detta, och jag höll nästan på att säga: Vare sig man tänker eller inte, blir det så här. Det är ett rättvisekrav som tränger sig på. Efterkrigstiden har präglats av en snabb frigörelse av arbetskraft från i första hand glesbygdsnäringarna, d.v.s. jordbruk och skogsbruk.

Ingen av oss tror väl längre att vare sig slumpen eller den s.k. osynliga handen åstadkommer de bästa lösningarna av problemen om näringslivets struktur och lokalisering eller om människornas arbetsförhållanden och miljö. Inte ens en modern och s.k. upplyst marknadsekonomi är till fyllest.

Lokaliseringspolitiken har utgjort ett positivt inslag i de senare årens strukturpolitik. Vi måste nu i god tid klarlägga hur vi bör fortsätta med lokali seringsinsatserna efter de här åren, som väl kan betraktas som en försöksperiod. Vi behöver inte tvista om vem som började tala om lokaliseringspolitik o. s. v., utan det gäller att se framåt och bedöma vad som kan göras härefter. Ett åskådningsexempel på hur lokaliseringspolitik inte bör bedrivas har vi erhållit genom det nyligen framlagda förslaget om den statliga sjöfartspolitiken. Där föreslås åtgärder som skulle drabba just de landsändar där man hittills har satt in större delen av de «lokaliseringspolitiska insatserna. Man skall ta från den ena byxfickan och lägga i den andra. Detta administrativa förfarande kommer att kosta pengar, och jag skulle tro att en och annan kunde vara frestad — jag är det inte — att säga: Slopa bägge delarna av insatser, så slipper ni hela det administrativa krånglet med att slussa in statens pengar på vissa håll och ta igen dem på andra! Om jag får yttra några ord om jordbruket, vill jag säga att jordbrukarna till alldeles övervägande delen tillhör våra mest utpräglade låginkomstgrupper bland de yrkesverksamma. Relativt sett allt fler jordbrukare blir beroende av arbetsinkomster vid sidan av det egna företaget. Konjunkturförsämringen har drabbat jordbrukarna som grupp. Jag vet att en del jordbrukare tack vare stora skördar under senare år har fått en kompensation, men för jordbrukarna i gemen framstår alltjämt en allmän arbetslöshetsförsäkring som en angelägen reform. Jordbruksnäringen genomgår som vi alla vet en snabb strukturrationalisering och anpassningsprocess. Det är ett rättvisekrav även när det gäller jordbrukarna att detta kan ske utan att enskilda människor kommer i kläm. Från bla. den utgångspunkten är det viktigt att det s.k. äldrestödet reformeras så, att det blir till verklig nytta även för småbrukarna. Om den stegvisa uppbyggnaden av rationella familjeföretag i jordbruket skall fortgå i önskad takt, vilket utan tvivel är till gagn för alla grupper i samhället, är det nödvändigt att man försöker åstadkomma lönsamhet för dem som nu arbetar inom jordbruket. Detta bör vara en utgångspunkt för de överläggningar om priserna som förs tid efter annan. I ett samhälle, där så många talar om rättvisa och jämlikhet, måste tankar om att genom prispress utan speciella kompenserande åtgärder försöka krympa jordbrukets produktion avvisas. På samhällsplaneringens område har vi saknat mycket av de grundläggande kunskaper som skulle kunna underlätta en planering i rätt riktning. Vi har inte haft klart för oss vilken omfattande miljöexploatering som i verkligheten har bedrivits och därför lämnat den obeaktad. När vi talar om dessa problem skall vi omedelbart komma ihåg två saker, dels har miljöförsämrande anläggningar och sådant ibland varit avsides belägna, dels är det hela en fråga om vad man har haft råd med tidigare. Tänk på de enskilda familjerna, som förr fick vara glada om de hade kött i pannan och stekos i hela lägenheten. Nu behöver de inte vara nöjda med sådana förhållanden. Det finns moderna fläktar och man har råd att hålla sig med sådana, så att det knappast är stekos ens i köket numera. Liknande har situationen också varit för industrin, och vi skall inte begära att man i tider med blygsamma resurser skall kunna göra allt. Men nu är det annorlunda. Nu räcker resurserna till för att ordna ett samhälle med god miljö, och kunskaperna är så stora på detta område, att vi vet en hel del om vad som skall göras. När man talar om miljövård, får man ju inte begränsa sig till att undanröja föroreningarna i luften och i vattnet och förhindra störande buller av många handa slag. Inte minst gäller det vad som med ett åtminstone enligt vår vokabulär ganska betecknande namn kallas »knallerterna», som kan ställa till med värre buller ute på en gata än vad tio fabriker kan åstadkomma. Det är nödvändigt med effektiva skyddsanordningar på fordonen, så att man slipper det oväsendet. Vidare är det frågan om inte en utspridning av näringslivet — jag tänker nu inte på näringsliv överallt — har en viss välgörande effekt på möjligheterna att ordna en tillfredsställande miljö. Ingen av storstäderna på olika håll ute i världen har väl lyckats åstadkomma en god miljö för sina invånare — utom möjligen för dem som befinner sig på den högre delen av inkomststegen och som kan kompensera sig på olika sätt. Även annat ingår i miljöpolitiken, bl.a. boendemiljön, men jag skall inte nu tala så mycket om den. Jag läste i tidningarna att en kongress för ett stort parti, det socialdemokratiska, hade frågan uppe i somras och att man där — jag skulle tro att det var riktigt återgivet i tidningarna — kom fram till att tiden var inne att börja intressera sig också för denna fråga. Vi måste också tänka på fritidsmiljön som är en mycket angelägen sak och även på arbetsmiljön. Det har inte hittills varit något fel på rörlighetspolitiken i fråga om arbetskraften, men man har så att säga kunnat skumma grädden av arbetsmarknaden. Det är yngre, friska och välutbildade människor som främst varit gripbara för förflyttning, vilket innebär en exploatering som kan ge en i viss mån felaktig bild av det hela. Det finns många som inte riktigt lika bra som de yngre kan hänga med på arbetsmarknaden. Gruppen är lågmäld, men vi har ansvar för att tillse att även de människor det här rör sig om erbjuds en social grundtrygghet. Jag har många ytterligare anteck ningar, men jag skall förkorta mitt anförande något så att jag inte tröttar kammarens ledamöter, som brukar sätta värde på att man inte är för långrandig. Därför lägger jag undan det som jag kan ta upp en annan gång. Att få känna sig fredad och trygg på gator, torg och andra allmänna platser är ett av de rimligare krav medborgarna kan ställa på samhället. Den oroande brottsutvecklingen och våldsmentaliteten inom vissa gäng — sådana som exempelvis håller till vid tunnelbanorna här i Stockholm — upplever många människor numera som en mycket betydande <otrygghetsfaktor. Åtskilliga gamla — för övrigt även andra — vågar sig helt enkelt inte ut vid vissa tider och törs inte använda de kommunikationsmedel som står till buds. Vi vet alla att blotta närvaron av en representant för ordningsmakten skulle ha en välgörande effekt. Särskilt i Stockholm men också på vissa andra platser har stora polisstyrkor måst användas för speciella uppgifter. Det gäller inte bara brottslighet, överfall och illegal handel med främst narkolika utan även vakthållning vid demonstrationer, ambassadoch trafikövervakningar och dylikt. Alla dessa insatser kräver betydande personella resurser och därför har centerpartiet och folkpartiet föreslagit en ytterligare ökning utöver regeringsförslagets 400 tjänster till 600. Vi har tänkt oss att man därigenom skulle kunna få något av vad som brukar kallas kvarterspolis, som känner befolkningen och förhållandena.

Det rör sig här om marodörer, som kallt och av snöd vinning störtar medmänniskor i fördärvet — i djupaste kroppsliga och andliga misär. Man skall emellertid inte tro att det räcker med en straffskärpning. Det behövs också en effektiv spaning — och ökade vårdresurser! En narkoman är en sjuk människa, och såvitt jag förstår kommer man inte till rätta med en narkoman genom straff, utan det krävs vård. Därför behöver vi effektivare vårdresurser. Nästan överallt i världen förekommer intermezzon bland ungdomar. Vad är det egentligen som sker? När man läser tidningarna är man ibland frestad att fråga: Är tiden helt ur led? Men studerar man förhållandena närmare skall man mycket ofta finna att de bråkande utgörs av en handfull aggressiva, som inte representerar majoriteten av sina kamrater. Man är kanske ute i det i och för sig naturliga och ofrånkomliga syftet att successivt omdana samhället, men det ligger i ungdomens kynne att gärna ersätta begreppet successivt med »ganska fort». Det är inte lätt att få ett riktigt begrepp om vad ungdomarna egentligen åsyftar, och när man inte vet det kan man inte heller bedöma i vilken omfattning det kan vara möjligt och rimligt att tillmötesgå deras önskemål. I några fall är det uppenbarligen fråga om oresonlig aggressivitet, men många gånger — kanske oftast — har man en bestämd känsla av att ungdomen vill något positivt. För min del tror jag det är mycket viktigt att de ungdomar som har förslag om samhällsförbättringar klart tar avstånd från dem som av ena eller andra anledningen bara är ute för att bråka. Det fordras här en insats av ungdomen själv, som dock inte behöver ta sig annat uttryck än ett avståndstagande från dem som enbart är ute för att bråka och ställa till krakel. Sedan kan de progressiva krafterna under hyfsade former klargöra hur de vill ha samhället. Jag är övertygad om att de inte skall behöva tala för döva öron, om de för fram sådant som är rimligt att beakta. Samhällsingripanden mot aggressivitet kan vara nödvändiga, om denna övergår till våld, men detta löser inga problem. Det är som sagt ungdomarna själva som här skall skapa de lämpligaste förutsättningarna för en lösning, alltså ta avstånd från dem som vill bråka för bråkets egen skull och sedan sansat framlägga sina önskemål. Detta är ingenting som kan kallas för en ungdomens självuppgivelse, utan det utgör ett handlande i klart demokratisk anda.

Herr talman! Denna debatt skall ju väsentligen handla om de sociala och ekonomiska problemen i den svenska politiken. Vi kommer om någon tid att få en utrikesdebatt, där vi mera utförligt kan diskutera hur vårt land berörs av den världspolitiska utvecklingen i stort. Men det finns därvidlag ett problemkomplex som ligger oss själva så nära att det är befogat att säga några ord om det här och nu, och det gäller det nordiska ekonomiska samarbetet. På det förhandlingsstadium som nu påbörjats är det varken möjligt eller lämpligt att diskutera olika konkreta avsnitt och detaljer i det stora problemkomplexet. Men det är inte bara möjligt utan som jag tror också ytterst lämpligt att vi från alla de demokratiska partierna deklarerar vår beredskap att se bortom de många näraliggande svårigheter, som kan urskiljas, och framåt mot de väsentliga och säkerligen för alla de nordiska länderna fördelaktiga målen. Den nordiska ekonomiska unionen är en vision som nu kommit så nära, att vi inte får tveka att söka gripa tag i den och förverkliga den. Den är ett mål i sig själv, men den är ett mål också därför att den enligt min mening måste främja de nordiska ländernas möjligheter att delta i en ekonomisk in tegration någon gång i framtiden mellan EFTA och EEC-länderna över huvud taget. Detta gäller även Nordens möjligheter att förbättra handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser över huvud med den östliga världen samt slutligen och naturligtvis inte minst Nordens möjligheter att bidra till den tredje världens uppbyggnad. Det finns en omständighet i detta sammanhang som herr Hedlund redan har understrukit betydelsen av och som även jag vill säga ett par ord om. Den nordiska ekonomiska union, som nu ligger inom blickfältet, kan naturligtvis under inga omständigheter ges ett innehåll eller byggas upp under former, som på något sätt enligt vart och ett av de deltagande ländernas egen bedömning riskerar deras möjligheter att fortsätta att föra sin egen utrikespolitik. Något sådant skulle varken ligga i vårt, i Finlands, i Norges eller i Danmarks intresse. Det skulle kompromettera hela saken. Det finns alltså härvidlag bestämda gränser som för intet av de nordiska ländernas del kan överskridas. Men att överskrida dem är heller inte nödvändigt för att etablera en ekonomisk union. Jag vill i övrigt nu bara ge uttryck för två synpunkter i detta sammanhang. Jag hoppas för det första att varken Sverige eller något av dess demokratiska partier skall låta sig överträffas av något annat land eller några andra partier när det gäller att bortse från kortsiktiga nationella eller partipolitiska nackdelar och att gagna de långsiktiga fördelarna. För det andra hoppas jag att vi från svensk sida skall visa oss beredda till den generositet i uppläggningen av hela förhandlingskomplexet, som är nödvändig för att nå framgång. Jag utgår då från att man inom alla partier är medveten om att de uppoffringar på kort sikt, som på grund härav kan komma att krävas av oss, måste bäras solidariskt av alla och inte får utkrävas av endast den ena eller den andra befolkningsgruppen. Jag anser detta vara mycket viktigt, även om det förvisso förhåller sig så, att vi alla på längre sikt skulle få fördel av ett gott resultat. Det kan kanske vara tillåtet, herr talman, att i denna debatt något vidga perspektivet utöver det nordiska. Vi har med stor, om än i nuläget återhållsam, förväntan hälsat de i Paris upptagna förhandlingarna om vapenstillestånd och fred i Vietnam — förhandlingar som kan bli långa och besvärliga — och med lika stor oro bevittnar vi nu skärpningen av läget i Främre Orienten. Under det förflutna årets sista dag fick vi en ny erinran om hur farligt läget är. I en parallell — i miniatyr — till sexdagarskrigets uppvisning av slagkraft hävdade Israel, under klart ansvarstagande från sin regerings sida, ånyo på ett våldsamt sätt sin integritet som svar på alla våldsamma angrepp mot Israel självt. Och under de senaste dagarna har vi fått bevittna en grov brutalitet från arabisk sida mot judarna, en brutalitet som till skillnad från raiden mot Beirut inte tagit några hänsyn till människoliv. Vi är nu mitt uppe i en ovisshet som blir alltmer hotfull. Jag har ett behov av att säga, herr talman, att jag har förståelse för att det måste vara svårt för ett folk som Israels, vars okränkbarhet garanterats av Förenta Nationerna, att varje dag och natt finna beväpnade män som traktar efter dess liv stryka kring husknutarna. Jag tror det är att begära det orimliga av människorna i dessa hem att de med kallt blod skall vänta tills våldsmännen kommer in i tamburen eller börjar slå in fönsterrutorna och inte förrän då få lov att försvara sig. — En sak är under alla förhållanden klar: den israeliska statens undergång skulle innebära ett deprimerande moraliskt nederlag för demokratin i världen, skulle innebära ett förkrossande slag, tror jag, för de demokratiska krafterna, som kanske skulle vända hela världsutvecklingen bort från de värden som dessa krafter representerar. Det finns i dag anledning för oss, när vi talar om riskerna för demokratin, att också minnas Eduardo Mondlane, ledaren för frihetsrörelsen i Mocambique, som dödades i förrgår. Många av oss har råkat honom: en lugn man med stark övertygelse och stor andlig tyngd. — Det finns exempel i historien på att en tyranns död lett till slutet för det tyranniska välde han upprättat, men jag tror inte att det finns något exempel på att en frihetsledares död lett till frihetskampens slut; det kommer alltid någon annan i stället. Vi har fått upplysningar som tyder på att Mondlanes efterträdare blir en frikyrkopastor. Det har också någonting att säga om krafterna bakom hans rörelse. Jag tror att inget tvivel kan råda om dess slutliga framgång. Herr talman! Får jag till sist i detta avsnitt, eftersom det är en aktuell fråga, beröra den svenska regeringens beslut att ackreditera en ambassadör i Hanoi. Vi har från folkpartiets sida redan förklarat att vi inte har något behov av att polemisera mot regeringen i själva sakfrågan — när det gäller tidpunkten kan olika meningar föreligga. Det relevanta i sammanhanget är emellertid, som jag ser det, att den svenska regeringen tidigare har intagit en principiell hållning till hur de delade staternas olika regimer skulle diplomatiskt behandlas från Sveriges sida. Det har gällt Vietnam, det gäller Korea och det gäller framför allt Tyskland. Jag har fattat regeringens ställningstagande i fråga om Vietnam så, att regeringen själv inte anser att detta ställningstagande har någon prejudicerande verkan beträffande Korea och Tyskland. Men jag tror att det skulle vara värdefullt och ägnat att undanröja missuppfattningar, om utrikesministern ville begagna tillfället att under remissdebat ten definiera och klarlägga de skillnader som finns mellan å ena sidan Vietnam och å andra sidan Korea och framför allt Tyskland. Om jag så övergår till våra egna förhållanden vill jag börja med att nämna en omständighet som jag tror framåt sett kommer att vara den mest betydelsefulla på det inrikespolitiska planet som 1969 års riksdag har att fatta beslut om. Jag syftar på den definitiva bekräftelsen av den grundlagsändring som 1968 års riksdag beslöt: övergången till enkammarsystem och konsekvenserna därav samt det nya valsystemet. När den bekräftelsen sker har enligt min mening det viktigaste beslut fattats, som över huvud taget kommer att fattas när det gäller författningsfrågorna och den svenska demokratins funktionssätt för lång tid framåt. även om åtskilliga angelägenheter återstår till en senare etapp, kan de i betydelse inte jämföras med den stadfästelse av förra årets beslut som denna riksdag ställs inför. Jag vill i det sammanhanget klart säga att frågan om en förändring av själva statschefens funktion i vår konstitutionella och parlamentariska demokrati, där statschefen icke har politiska maktbefogenheter, enligt en övervägande mening inom folkpartiet och dess riksdagsgrupp saknar all aktualitet. Till de nästan obligatoriska inslagen i de finansplaner som herr Sträng har presenterat för oss under senare år hör ju en hög betygssättning på den politik som har förts. Så är det också i år. Den ekonomiska politikens mål har i väsentlig utsträckning infriats, heter det. Det skall gärna erkännas att det omdömet i en del avseenden har sitt berättigande. Glädjande är t.ex. att konsumentpriserna inte stigit i samma snabba takt som tidigare, att bostadsbyggandet ökat och att hushållens realinkomster har stigit. Men det är också klart att andra viktiga målsättningar inte har kunnat infrias. Det gäller industriinvestering arna, som inte ökat trots att regeringen nu under flera år uppsatt detta som ett viktigt mål. Det gäller det växande underskottet i utrikesbetalningarna, där vi enligt de preliminära siffrorna har ett underskott i handelsbalansen på en dryg miljard och i bytesbalansen på bortåt en halv miljard kronor. I nationalbudgeten påpekas också att sedan 1963 har bytesbalansen troligen försvagats med bortåt en miljard kronor. Det är klart att en sådan utveckling begränsar utrymmet för en ekonomisk politik med syfte på en hög och jämn sysselsättning. Inte heller har det gått så bra för regeringen under det år som ligger bakom oss att tillfälligt motverka en omfattande arbetslöshet. Den konjunkturbedömning som gjordes för ett år sedan var för optimistisk, vilket vi då också påpekade. Det var mot den bakgrunden som vi föreslog extra konjunkturstärkande insatser. Till dem hörde förordet för räntesänkning. En sådan företogs så småningom när prestigekänslor av olika slag hade hunnit svalna, men den kunde ha kommit tidigare och blivit större. I våra förslag för att främja sysselsättningen ingick också selektiva åtgärder, t.ex. i syfte att stimulera industriinvesteringarna. Regeringen motsatte sig detta och framställde den ökade upplåning som skulle bli följden såsom höjden av ansvarslöshet, ekonomiskt lättsinne och annat i den stilen. Finansminister Sträng förklarade när han i TV kommenterade saken att man med folkpartiets och centerpartiets förslag skulle komma upp i ett totalt lånebehov på nära 3,5 miljarder. »Och jag tvekar inte ett ögonblick att säga», fortsatte han, »att det inte är förenligt med en sund ekonomisk politik, en politik som skall karakteriseras utav stabilitet och slagkraft på den internationella marknaden.» Hårda ord, herr Sträng, men det hade nog ändå varit klokt att tveka en smula inför den domen. Siffran nära 3,5 miljarder stämmer nämligen exakt med den faktiska upplåning som blivit följden av den ekonomiska politik som regeringen själv har fört. Vad som i januari 1968 var ekonomiskt lättsinne har nu blivit en stor visdom. Man kan fråga vad resultatet hade varit om regeringen verkligen följt sitt eget recept från förra året så här dags. Jo, det hade solklart blivit en ännu större arbetslöshet. Den konjunkturbedömning som i dag kan göras måste framför allt präglas av osäkerhet, inte minst på grund av den labila valutapolitiska situationen och oklarheten om utvecklingen i en del andra länder, främst England, Förenta staterna och Frankrike. Det finns emellertid skäl att hysa en viss optimism; konjunkturbarometrar och en del andra faktorer pekar i den riktningen. Samtidigt är sysselsättningsläget ännu långt ifrån tillfredsställande; jag återkommer till det. Jag vill gärna hålla med finansministern om att det kommande årets politik måste präglas av flexibilitet — ett ord i bästa Strängska klass — och av hög beredskap. De siffror för lånebehovet som nu presenteras är naturligtvis också i hög grad ovissa. Finansministern har räknat generöst med inkomsterna, bl.a. genom en mycket osäker bedömning av intäkter från restskatten, men han har räknat snålt på utgiftssidan, där det t.ex. inte tagits hänsyn till effekter av avtalsförhandlingarna. Sådana effekter finns däremot inräknade på inkomstsidan. Det är klart att budgeten inte innebär — herr Hedlund var inne på den saken — någon särskilt god beredskap mot ett eventuellt på nytt förstärkt inflationstryck under slutet av året. Men dilemmat — och det är ett svårt dilemma för oss alla — är att arbetslösheten i Norrland och i skogslänen över huvud taget snarast har skärpts.

Man kan frukta att den fortsatta vintern kommer att medföra ännu högre siffror. Det är klart att detta motiverar omedelbara arbetsmarknadspolitiska insatser och även utläggningar av statliga beställningar med anknytning till Norrlands industri. Vi föreslår sådana åtgärder. Det fordras emellertid också — jag vill gärna tillägga det — genomtänkta åtgärder på längre sikt. Vi har i en motion angivit efter vilka riktlinjer ett näringspolitiskt program för Norrland skulle kunna läggas upp. Det centrala i vårt resonemang är att man mer preciserat än tidigare skall ange målen för de olika insatserna. Det är nödvändigt inte bara för att man med större effektivitet skall kunna utnyttja de olika medlen utan också därför att de nuvarande problemen i Norrland och i andra län med liknande läge ligger inte minst på det psykologiska planet och gäller människors antaganden om den framtida utvecklingen. Den norrlandsmotion jag här endast antydningsvis har berört och vars innebörd senare i debatten kommer att utvecklas från vårt håll av herr Larsson i Umeå ingår i en serie av mer framtidsinriktade motioner som vi har väckt till denna riksdag. Det är motioner som i breda drag anger vår syn på angelägna samhällsproblem och skisserar några riktlinjer för lösningar. Innan jag något går in på ett par av dessa vill jag emellertid göra några mera allmänna politiska kommentarer. Den första berör vad man kan kalla oppositionens ställning och ansvaret för den faktiska politiken. Jag tror att det är riktigt att säga att vi inom oppositionen i alltför hög grad har känt oss bundna att lägga fram ett förhållandevis detaljerat alternativ till regeringens årliga budget. Det är i och för sig en uppgift som, om vi skulle fullgöra den på samma sätt som regeringen, skulle fordra mycket större resurser än de vi har. Det skulle innebära att vi på grundval av de olika ämbetsverkens anslagsäskanden t.ex. gjorde prutningar, avvägningar och prioriteringar av det slag som arbetas fram under flera månader av en väldig stab i kanslihuset. Det är alldeles klart att det inte är möjligt för oss. Därför har vi också tidigare år tvingats att utgå från regeringens siffror, trots att de är osäkra och trots att de ofta är konsekvenser av en politik som vi kritiserat. När centerpartiet och vi i år inte presenterar en s.k. skuggbudget innebär det naturligtvis inte att vi avstår från att granska regeringens förslag. Det innebär inte heller att vi i alla delar accepterar den politik som regeringen företräder. Men det innebär att regeringens politiska ansvar för utvecklingen, det ofrånkomliga sambandet mellan makten och ansvaret, klarare markeras. Detta med regeringens ansvar är nu en sak som man på den socialdemokratiska sidan inte alltid är så förtjust i. I stället har man utvecklat, inte utan en viss skicklighet, ett resonemang där man glatt och villigt påtar sig äran för alla framsteg som skett. Men ansvaret för bristerna erkänner man ogärna. Å ena sidan talar regeringen om de väldiga reformer som genomförts, å andra sidan utvecklar den vältaligt samhällets brister. Men det senare sker på ett sätt som ofta är avsett att ge vid handen att bristerna inte har något egentligt samband med regeringens politik. Härvid är man frikostig med att fördela ansvaret: ibland är det den tekniska utvecklingen, ibland den förkättrade kapitalismen och ibland oppositionen som varit framme. Det gjorde ett ganska dråpligt intryck när statsrådet Myrdal i ett tal på den socialdemokratiska kongressen tog bo stadsbristen som exempel på »de orättvisor som blandekonomin leder till». Hon ställde också frågan om en socialdemokratisk bostadspolitik »kan innebära fortsatt lit till en marknadshushållning». Sådana yttranden ger anledning till förvåning. Att tala om marknadshushållningens brister just på ett område där staten i hög grad har ingripit reglerande — och i stor utsträckning bort göra det, ehuru de socialdemokratiska metoderna sannerligen inte varit de bästa — och där regeringen så uppenbart har ansvaret för bristerna, inte minst på grund av bristande långsiktig planering och felgrepp, det är sannerligen att söka sig bort från verkligheten och ansvaret. Samma statsråd framhöll med emfas att nu måste man verkligen sätta strålkastarljuset på de ensamståendes situation — precis som om det skulle varit något som hindrat det socialdemokratiska partiet att i denna kammare och medkammaren bifalla de förslag i den riktningen som folkpartiet tidigare har lagt fram och nu åter lägger fram. Exemplen kan mångfaldigas, och jag vet att man på socialdemokratiskt håll brukar försvara sig med argumentet: Vi kan inte bara regera, vi ägnar oss också åt självkritik. Vi blir aldrig nöjda. Nej, all right. Men en självkritik som inte grundas på en klar ansvarskänsla även när det gäller områden där det går mindre bra, som undviker att erkänna felsatsningar och ägnar för litet intresse åt en del problem, en sådan självkritik tycker jag inte är mycket värd utan mer har karaktären av färgad historieskrivning. | Jag talade en gång i liknande sammanhang över ett tema som jag kallade » Vid verkliga och inbillade frontlinjer». Från socialdemokratisk sida märks ofta ansträngningar att kasta en skugga inte bara över vår förmåga utan också över våra avsikter och att monopolisera framstegsvilja och reformideal för egen del. Vi hörde mycket av det i valrörel sen, och statsministern har varit inne på temat många gånger. Häromdagen läste jag i en socialdemokratisk broschyr att socialdemokratin i polemik med andra riktningar skulle hävda att samhällets ansvar för att ge individerna lika möjlighet till utveckling är lika stort under människans hela livsperiod. Det hette vidare att socialdemokratin vänder sig mot den liberala synen, vars önskemål anges vara att ge alla lika start till ett trappstegsoch konkurrenssamhälle som genom sin konstruktion stöter ut de svagare. Det är, herr talman, med förlov sagt en karikatyr av den sociala liberalismen.

De stora reformerna av ungdomsskolan, som skett i principiell enighet mellan oss och regeringspartiet, måste fullföljas genom en motsvarande satsning för de äldre. Annars skapas nya klyftor i vårt samhälle. Vi vågar hävda — och vi gör det med mycket gott samvete — att vi beträffande dessa ting icke har någon anledning att ge något försteg åt socialdemokraterna när det gällt och gäller att hävda den humana och sociala ansvarskänslans krav. Här söker socialdemokraterna dra upp en alldeles inbillad frontlinje. Här har sannerligen initiativen varit fördelade! Jag skall nu peka på ett område, där vi menar att regeringen visat brist på initiativ. Det gäller skatterna. Fru Nettelbrandt kommer senare att närmare beröra denna fråga. Jag skall nu bara understryka ett par principiella synpunkter. Det är klart att ett modernt och rationellt skattesystem måste utformas med en hel rad olika hänsynstaganden. Det skall i görligaste mån inte verka inflationsdrivande, det måste lägga en god grund för ett effektivt näringsliv och därmed också ses i sitt internationella sammanhang. Men det är naturligtvis också — tillsammans med transfereringarna — ett betydelsefullt fördel ningspolitiskt instrument. De senaste årens utveckling har i allt högre grad undergrävt det nuvarande skattesystemets ändamålsenlighet. Kommunalskatten har snabbt ökat — något som herr Hedlund vältaligt skildrat — och detta har i sin tur i stor utsträckning berott på den socialdemokratiska regeringspolitiken. Denna ökning har medfört större påfrestningar särskilt för de lägre inkomsttagarna. Den marginella inkomstskatten har bl.a. därigenom fått starkt ökad tyngd långt ner i inkomstskikten.

Skall vi kunna göra någonting åt detta och skall vi nu börja ta bestämda steg på vägen mot en individuell beskattning — eller särbeskattning, som man tidigare sade — då måste skattesystemet omprövas från grunden. En sådan övergång till individuell beskattning måste naturligtvis ske under en tid av avsevärd längd och med hänsynstagande till de människor — inte minst hemmakvinnor — som anpassat sig till ett annat skattesystem. Vi har skisserat riktlinjer för en sådan omprövning. De innebär satsningar på att sätta in lättnader av den direkta skatten där dessa bäst behövs. De innebär en förskjutning från direkt till indirekt beskattning, och de innehåller många element som är ägnade att stimulera framstegstakten här i landet. Men låt mig klart säga att de också innebär — inom ramen för ett oförändrat totalt skattetryck; att räkna med en reduktion av det totala skattetrycket är säkerligen inte realistiskt under de närmaste åren — en förskjutning av skattebördan från låga till höga inkomster. Vi har också i en motion pekat på möjligheten att i denna väldiga ekvation införa begreppet negativ skatt, något som herr Hedlund talade om. Jag tror att här kan ligga ett stort framtidsperspektiv, men jag tror inte att det går att vänta med en stor skattereform till dess detta framtidsperspektiv har närmare klarnat. Jag tror inte heller, herr talman, att det är malplacerat att i detta sammanhang vidga perspektivet. Det kan ske med hjälp av ett par avsnitt ur de lysande artiklar som Erik Hjalmar Linder nyligen skrivit i Göteborgs-Posten.

Linder säger att det är i det humanitära, det mänskliga, som den politiska väckelsen börjar — åtminstone i denna tid och i detta land, där väljarens egen nöd ofta är föga påträngande. Men nog finns det, och det framhåller Linder också, folkgrupper hemma hos oss som saknar eller känner sig sakna inflytande, som lider nöd — och ordet nöd skall då inte fattas i enbart materiell mening — och som lätt faller offer för orättvisor. Och vi vill engagera oss för att rätta till detta här hemma. En sådan vilja är det första steget för att vi skall kunna vidga perspektivet till de globala förhållandena och vinna förståelse hos våra egna medborgare för hur oändligt mycket större nödens och orättvisornas problem är ute i världen än hemma hos oss.

Och vi väntar och förväntar att även de välsituerade grupper som icke får några direkta fördelar av den linje vi skisserat men som har en större bärkraft än andra skall visa sig beredda att gripas av eller åtminstone acceptera de krav en sådan idealitet ställer. Det är därför som vi, när det gäller u-landsstödets tillväxt, försvaret — i båda dessa frågor har vi och centerpartiet gemensamma motioner — och finansieringsfrågor är beredda att diskutera om metoder och utvägar med alla som har målsättningar som ligger åt samma håll som våra. Jag kommer nu till en frontlinje som till skillnad från den jag tidigare nämnde kan visa sig vara en verklig frontlinje mellan oss och socialdemokraterna. Den gäller synen på hur marknaden bör fungera, på konsumenternas valfrihet och på den enskilda företagsamhetens ställning. Jag säger med avsikt »kan visa sig vara» eftersom det i dag är svårt att få klarhet i vart socialdemokratin syftar. Den valtaktiska aspekten finns naturligtvis med i bilden — man vill inte gärna mista stöd från mer renodlat socialistiska grupper. Den socialdemokratiska tveksamheten möter oss i tal och skrift: ibland våldsamma angrepp på marknadshushållning och företag, ibland bekännelser till sund konkurrens och fritt konsumtionsval. Ibland uppsätts konkurrens eller samverkan som ett absolut motsatspar. Så är det inte. Det vi måste sträva efter är konkurrens och samverkan; se till å ena sidan att ramarna för marknaden regleras så att konkurrensen får spelrum och å den andra att samverkan mellan samhälle och företag, mellan löntagare och företagsledningar, mellan enskilda människor främjas. Det är ju för att skapa förutsättningar för en sådan fruktbar samverkan som vi vill bygga ut en liberal ramplanering som skall ange riktlinjer för den offentliga verksamheten till stöd för enskilda, organisationer och företag i deras inbördes samspel och strävanden. Sedd från den enskilde konsumentens utgångspunkter har givetvis den moderna marknadens utveckling skapat klara fördelar. Det enormt ökade varuutbytet har möjliggjort individuella variationer. På ett sätt som herr Hedlund nyss beskrev så vältaligt, att jag avstår från att upprepa det, har konsumentkapitalvaror, från att tidigare ha varit förbehållna en liten överklass, nu fått en väldig spridning, och distributionskanalerna har förbättrats. Samtidigt skall man inte blunda för svårigheterna och nackdelarna, t.ex. i form av försämrad service här och var, bristande konkurrens på en del sektorer, svårigheter att göra rationella köp. Folkpartiet har i riksdagen under de år jag kan minnas — och det är 20 år jag varit i riksdagen — arbetat för att förbättra marknadens funktioner och konsumenternas ställning på marknaden. Herr Gustafson i Göteborg kommer att ta upp detta problem närmare. Jag vill nu bara slå fast, herr talman, att vi sätter denna konsumentekonomi i motsats till en förmyndarekonomi av den modell som föresvävar olika mer doktrinärt socialistiska debattörer. De anger som mål att statsmakterna skall hårdhänt söka reglera efterfrågan även inom utrymmet för privat konsumtion. Bakom den inställningen ligger säkert ofta en beskyddartanke av från början aktningsvärt slag, men överallt där man försökt tillämpa denna tanke i praktiken har det skett i diktatoriska former. Det är därför som vi känner en så stark misstänksamhet mot alla dem som utgår från en låg uppfattning om människors förmåga att genom utbildning och eget omdöme uttrycka förnuftiga önskemål och skapa sig en självständig livsform under samverkan med andra i ett demokratiskt samhälle. Alltsedan höstriksdagens remissdebatt och genom en därefter fortsatt diskussion i pressen har jag försökt få någon klarhet i var statsminister Erlander befinner sig i dessa sammanhang. Befinner han sig på samma linje som Gunnar Sträng, som häromdagen i Göteborg talade om »den gamla hederliga socialdemokratiska politiken»? Karakteristiken är ju inte fullständig eller alldeles uttömmande, men vi förstår alla vad Gunnar Sträng menar.

Var står den svenska socialdemokratin i förhållande till dem? Det är enligt min mening en mycket rimlig begäran att regeringen och dess parti här ger klarare signaler. Man har länge nog lyckats driva ett skickligt spel och på en gång förkunnat sin anslutning till demokratins regler och strukit nymarxisterna medhårs. Jag tror det blir omöjligt att fortsätta det spelet när vi väl riktat in strålkastarljuset mot det. Jag skulle i detta sammanhang vilja understryka hur viktigt det är att Sveriges Radio vinnlägger sig om en allsidig och objektiv bevakning. För en monopolinstitution, etablerad inom ett massmedium med radions och televisionens oerhörda slagkraft, måste objektivitetskravet — vid sidan av försvaret av demokratin själv — vara det främsta av alla krav. Vid många tillfällen har jag framhållit att objektivitetskravet för en sådan institution måste ta över strävanden till rykande aktualitet och häftiga engagemang när och om en kollision inträffar. I vår bedömning av radions och televisionens prestationer är vi alla subjektiva. Ändå vill jag säga att min uppfattning är att Sveriges Radio nu befinner sig i någonting som börjar bli en förtroendekris när det gäller dess förhållande till stora grupper av medborgare. Det finns goda skäl för ledningen för Sveriges Radio/TV och dess styrelse att beakta detta och att skärpa vakthållningen kring objektivitetskravet. Det förefaller som om en del producenter och programledare inte alls har Sveriges Radios särställning inom massmedia klar för sig. De betraktar det som mer eller mindre en rättighet att använda detta medium med dess kolossala effekt för att framföra eller få framförda sina egna meningar. De tror tydligen att de i detta fall har eller bör ha samma frihet som medarbetare på t.ex. tidningarnas kultursidor. Men det varken kan eller bör de ha. Strängheten när det gäller att upprätthålla objektivitetskravet i Sveriges Radio/TV är inte för stor — den är för liten. Det är av den anledningen som en förtroendekris börjat uppstå. Det är klart att regeringen har sin andel i ansvaret för detta på grund av att styrelsens och i synnerhet dess arbetsutskotts sammansättning inte har varit väl ägnad att sörja för att upprätthålla objektivitetskravet. Det går lättare att tillgodose kravet på en strikt objektivitet, om de 1e dande personernas uppfattningar såväl i styrelsen som i de olika kanalernas toppar återspeglar hela det demokratiska spektrum och inte präglas av ensidighet i sammansättningen. Jag har tidigare och senast vid höstens remissdebatt talat om vikten av att förstärka människors inflytande och delaktighet i sitt eget samhälle. Det kan bara ske i ett samhälle där man ger tyngd åt strävandena till decentralisering och maktfördelning såväl i det ekonomiska livet som i det politiska. En socialt och kulturellt ansvarsmedveten blandekonomi skapar förutsättningar för sådana strävanden, men det fordras då insikt och vilja att ständigt främja en sådan utveckling. Det gäller t.ex. medinflytande för den enskilde i företagen och på den egna arbetsplatsen. Det gäller bl.a. också hans inflytande över sin egen miljö. Hettan och intensiteten i miljödebatten visar hur angeläget det är att finna nya former för allmän delaktighet och påverkan. Det är ett svårt problem. I första hand gäller det — tror jag — att vidga handlingsfriheten för de förtroen .devalda, att ställa dem inför olika konkreta alternativ som kan offentligt diskuteras, t.ex. när det gäller bebyggelseplanering, och först därefter inför ställningstaganden. En annan aspekt på inflytandefrågor gäller vård i det ordets vidaste mening. Vi har ju kommit en bra bit på väg bort från gamla tiders förnedrande syn på och förakt för många sjuka, miss .anpassade och avvikande, men de enorma medicinska framstegen har ändå inte motsvarats av en lika snabb utveckling av individuella kontakter och samarbete mellan vårdade och dem som lämnar vården. Stordriften och de nödvändiga =+effektivitetssträvandena på sjukhusen skapar lätt en känsla av utlämning hos den sjuke, av att vara ett nummer i en stor apparat. Detta är också ett oerhört svårlöst problem, inte minst på grund av den väldiga arbets börda som genom personalbristen läggs på personalen vid våra vårdanstalter. Men det måste uppmärksammas i den helhetssyn på samhällets vårdinsatser som vi diskuterar i en av våra motioner i år. Det första steget tror jag är att genom en vidgad utbildning och genom en bättre ansvarsfördelning mellan olika personalkategorier få det moln av trötthet, som ligger lågt över så många som har ansvariga vårduppgifter, att driva bort. Får jag i detta sammanhang tillägga ett par ord om ålderspensionerna. Vi har här i själva verket tre frågor av stor betydelse. Den första gäller det tillskott som skall lämnas i första hand till dem som har låga pensioner över huvud taget. Huvudfrågan är inte, om det finns ATP-pension eller inte — det kan finnas en liten ATP-pension — utan om vederbörande har låg pension över huvud taget. Det är mycket angeläget att ge dessa personer ett tillskott. Det andra som vi sedan många år tagit upp från vår sida är frågan om en lägre pensionsålder för dem som bäst behöver det. Men det är klart att herr Hedlund har alldeles rätt i att sedan kvarstår ytterligare ett problem, nämligen problemet om en allmän sänkning av vad man skulle kunna kalla för normalpensionsåldern. Jag tror att det är angeläget att vi här gör klart för oss att alla tre sakerna kräver betydande finansiella insatser, att alla tre sakerna är angelägna men att man skall börja med det som är mest angeläget. Till sist, herr talman: Jag har tidigare här i kammaren framhållit att om ett samhälle skall vara ett i ordets bästa mening humant och demokratiskt samhälle, präglat av hänsynstagande och medmänsklighet, då krävs det samlevnadsregler som respekteras och erkännes. Det står inte i strid med individens frihet.

För den sociala liberalismen i Sverige är det med Linders ord »självklart att politik skall grundas på humanitet och att humaniteten inte får förlora sin omedelbara kontakt med livet». Det är vår utgångspunkt i samhällsarbetet.

Herr talman! I början av januari detta år hade högerpartiet sin partistämma och beslöt då ändra namn till moderata samlingspartiet. Motiven för detta beslut har redovisats i den politiska debatten redan tidigare. Språkbruket, massmedias benägenhet till generaliserande förenklingar och även de politiska motståndarnas medvetna sätt att missbruka ordet höger hade utvecklats så, att vi ansåg det nödvändigt att finna ett namn som bättre motsvarar den politik vi står för. Namnbytet innebär emellertid naturligtvis inte att vi bytt till en helt ny politik. De väsentligaste grundsatserna, principerna, värderingarna och idealen, som högerpartiet byggt sin praktiska politik på, är självfallet fortfarande desamma. Det innebär med andra ord att den politik, som högerpartiets väljare gett oss förtroendet att föra, kommer att fullföljas av moderata samlingspartiet. Man skulle kunna sammanfatta detta i formuleringen, att vi kommer att föra denna politik med en klart uttalad självständighet i vårt handlande, förenad med en ständig beredskap till konstruklivt samarbete de borgerliga partierna emellan. Jag vill stanna vid ordet »samarbete», eftersom jag har en känsla av att framför allt vad folkpartiledaren Sven Wedén sagt i dagens debatt kanske ger samarbetsdebatten en något annan dimension än vad den tidigare haft. Redan för en vecka sedan uppmärksammades att det inom folkpartiet hade börjat höjas röster för en annan form av samverkan än den som vi diskuterat och strävat efter på den borgerliga sidan, nämligen en samverkan mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Folkpartiledaren har nu i dagens inlägg närmare utvecklat vad det är för ideologiskt grundläggande bedömningar som lett fram till den diskussionen. Det finns visserligen vissa politiska frågor som är så viktiga — och jag hoppas att de förblir det även i framtiden — att de skall lyftas över partierna. En sådan fråga är försvaret och en annan kravet på vår neutralitetspolitik. Men det är också lika klart att i den praktiska politiska debatten skiljelinjen mellan de tre oppositionspartiernas uppfattning och socialdemokraternas legat mycket klar beträffande de ekonomiska spörsmålen och det ekonomiska delproblem — ehuru ett viktigt sådant — som skattefrågan utgör.

Jag frågar alltså herr Wedén direkt, om han är beredd att ge ett klarare och entydigare besked då det gäller den form av samverkan vänsterut som nu tagits upp till debatt. Samtidigt vill jag understryka att vi inom moderata samlingspartiet ingalunda har för avsikt alt överge utan tvärtom betona behovet av en kraftsamling på den borgerliga sidan.

Men låt mig återgå till ordet »samlingspartiet».

Ordet »moderat» å sin sida markerar att vi tar avstånd från de extrema yttringar i samhället som på senare tid manifesterats av framför allt vänstersocialistiska grupper. Samlingspartiet har all anledning att göra detta i en tid då odemokratiska inslag vunnit burskap i den politiska debatten. Som Gunnar Hedlund nämnde för två tim mar sedan har våld och utomparlamentariska metoder dess värre inte varit främmande för ytterlighetsgruppernas verksamhet. Förakt för demokratin som styrelseform och en — åtminstone i mindre och hätskare grupper — tydligen växande förståelse för samhällsomstörtande verksamhet kan inte något demokratiskt parti tolerera. En sak som jag i det sammanhanget gärna vill understryka — och som också betecknar en frontlinje mellan samlingspartiet och regeringspartiet — är vårt sätt att se på sambandet mellan ekonomisk frihet och vårt demokratiska samhällssystem. Vi menar inom samlingspartiet att ekonomisk frihet och jämlikhet bäst garanteras i en fri marknadshushållning och att demokratin som styrelseform på det sättet bäst tillgodoses. Möjligheterna att välja sysselsättning, arbetsgivare, varor, boendeformer, utbildningsvägar, fritidsmiljö och liknande förutsätter ett ekonomiskt system av den grundläggande natur som vi hittills har arbetat praktiskt med. Därför avvisar vi inte bara det statssocialistiska systemet utan även en blandekonomi där staten i växande grad blir dominerande och bestämmande. Detta innebär självfallet inte att vi är omedvetna om att den fortgående strukturförändringen i = näringslivet ställer nya och delvis ökade krav på både samhälle och företag. Dessa krav får emellertid inte tas som intäkt för anspråk på ökad statlig dirigering av näringslivet. Vi har tyvärr under flera år haft något som vi måste rubricera som en sysselsättningskris och som vi ännu inte har kommit ut ur. T.o.m. denna kris har av regeringen förklarats till stor del bero på att vårt näringsliv står inför ett nytt omställningsskede. Detta ensidiga sätt att betona endast en faktor förvillar begreppen. Det avgörande skälet till våra svårigheter på arbetsmarknaden är att regeringens ekonomiska politik har skapat ett sådant kostnadsläge för fö retagen, att anpassningen till de framväxande nya och förändrade betingelserna blivit svår för näringsliv och företagsamhet. Detta förhållande kan också avläsas i årets statsverksproposition. Nationalinkomsten ligger mer än 5 miljarder kronor under den nivå som den senaste långtidsutredningen förutsatte. Industriinvesteringarna är fortfarande låga — de minskade 1968 med 4 procent —- och dess värre förväntas de ligga kvar på samma låga nivå under innevarande år. Jag är medveten om att utvecklingen i viss grad påverkats av den internationella konjunkturavmattningen, men denna kan inte tillskrivas skulden för alla de svårigheter som vi nu brottas med. Också vårt höga kostnadsläge har i detta fall påverkat utvecklingen negativt. Låt mig så mycket kort ta upp frågan om konjunkturen. Jag tror liksom herr Hedlund att vi är på väg in i en bättre konjunktur. Det finns många tecken som tyder på detta. Å andra sidan vill jag också understryka de varningar, som har framförts tidigare här i dag, för det vanskliga och äventyrliga i att förlita sig på att en osäker konjunkturutveckling helt skall lösa våra problem. Hur stor är varaktigheten och styrkan i den uppgång som vi nu kan se? Jag såg häromdagen att finansminister Sträng i tidningen Arbetet etablerat sig som professionell optimist, men jag undrar om det inte är stor risk förenad med att inte ständigt ha i tankarna vad man skall göra för den händelse att optimismen om konjunkturen inte visar sig slå in. Det finns också faktorer som är negativa. Den importstimulans från Västtyskland som man räknar med kan exempelvis förtas av konkurrens från EEC-länderna, och den kan även minska genom den nu i Västtyskland införda exportavgiften. Det förekommer dessutom importrestriktioner både i Storbritannien och i USA. Frankrike försöker på olika sätt genom en stram ekonomisk politik slå vakt om sin valuta. Slutligen har vi att räkna med den fara som de ständiga påfrestningarna på det internationella betalningssystemet innebär. Om dessa påfrestningar blir för stora kan bilden snabbt och radikalt förändras. Vi har därför när vi gjort vår konjunkturbedömning inte uteslutit risken för en förändring till det sämre, även om vi tror oss ha anledning att just nu vara optimistiska. Det krävs en beredskap även för ett sämre läge. På samma sätt som vi exempelvis genom en rörlig räntepolitik och genom <arbetsmarknadspolitiska beredskapsåtgärder kunnat anpassa oss till nya lägen menar jag, att finansminister Sträng borde se över beredskapen på finanspolitikens område. Vi förde detta resonemang redan föregående år. Vi reste såsom ett led i beredskapssträvandena motstånd mot den nya löneskattens omedelbara ikraftträdande. I konsekvens därmed har vi i år föreslagit att regeringen skall utarbeta en beredskapsplan för att med finanspolitiska medel möta påfrestande lägen — naturligtvis en plan som inte skall ses som en engångsföreteelse utan som kan tänkas som ett permanent instrument i den finanspolitiska arsenalen. Vi har från vår sida pekat på två olika möjligheter, men det finns säkerligen flera. Vi har dels tagit upp möjligheten att utnyttja de reservationsmedelsbehållningar som faller på försvaret, dels med tanke på de låga industriinvesteringarna pekat på möjligheten att stimulera dessa investeringar genom att vidga avskrivningsmöjligheterna till förslagsvis 110 procent av avskrivningsvärdet. Jag är övertygad om att i en sådan beredskapsplan borde regeringen kunna ta upp även andra förslag. I den näringspolitiska debatten finns det naturligtvis många andra centrala frågor. Jag tänker på arbetstryggheten och på samhällets möjligheter att genom en lokaliseringsoch glesbygdspolitik skapa mer bestående sysselsättning för människorna i Norrland och i andra delar av landet, som blivit hårt drabbade av företagsnedläggningar och omflyttningar. Det är därför vår förhoppning att KSA-utredningen verkligen skall påskynda sitt arbete, så att ett arbetsmarknadspolitiskt trygghetspaket kan läggas fram till nästa år. Det finns många frågor som nu kräver sin lösning.

Detta sammanhänger med behovet av speciella åtgärder för den äldre arbetskraften. Både herr Hedlund och herr Wedén har varit inne på differentieringen av pensionsåldern, och jag är gärna beredd att instämma i deras allmänna resonemang.

Det är ett problem som naturligtvis i första hand arbetsmarknadens parter sysslar med men som därför inte bör vara enbart deras angelägenhet. Vi har också anledning att ta upp problemet på den politiska sidan då vi behandlar frågan om pensionsåldern. Även lokaliseringsoch glesbygdspolitiken måste ses över. Vi kan i moderata samlingspartiet inte längre godta ga de väldiga — jag måste tyärr använda ordet väldiga — massomflyttningar som skett under de senaste åren. Jag tror också att det går att undvika dem genom ett omtänkande när det gäller de lokaliseringspolitiska insatserna. För vår del har vi i ett tiopunktsprogram till årets riksdag skisserat den väg som bör beträdas just för att människorna 1 skogsoch norrlandslänen skall kunna garanteras en trygg framtid. Låt mig bara nämna några av punkterna. Huvudmålinriktningen måste vara att lokaliseringspolitiken och glesbygdspolitiken skiljs från varandra. Lokaliseringspolitiken skall bidraga tll att skapa självbärande och allsidiga regionala arbetsmarknader. På glesbygdspolitiken kan man inte uppställa samma lönsamhetskriterier som man gör när det gäller alt skapa en självbärande arbetsmarknad. När man nu ser över lokaliseringspolitiken, måste också lokaliseringsstödet ges en annan utformning. Där är det viktigt att det verkliga nyföretagandet, de nya produkterna, på ett annat sätt än hittills stimuleras. Man skulle också kunna lämna stöd till vad vi har kallat idéföretag, alltså företag som utvecklat eller står i begrepp att utveckla helt nya produkter eller tjänster. När vi talar om lokaliseringspolitik, rör vi oss inom vårt eget land, men även det internationella ekonomiska samarbetet och framför allt det nordiska samarbetet har en lokaliseringspolitisk aspekt. Under förra veckoskiftet uppmärksammades de viktiga överläggningar som fördes här i Stockholm om möjligheterna att utvidga det nordiska ekonomiska samarbetet. Jag tror att enigheten mellan de nordiska länderna om behovet av att ytterligare förstärka det ekonomiska samarbetet i dag uppenbarligen är långt större än den varit tidigare. Det finns betydande tekniska svårigheter som alla inser. Men alla tycks vara med vetna om att kraven på ett enigt uppträdande från Nordens sida i en splittrad värld och i ett delat Europa vuxit sig allt starkare. Motiven för samarbetet skiftar för olika partier, grupper och intressen. En del anser att tillväxten i den nordiska samhandeln nu har minskat och att företagen helt har börjat att uttömma de expansionsmöjligheter som de fick vid tillkomsten av EFTA genom att kunna sälja mera till grannländerna. Man menar därför att ansträngningarna i större utsträckning skall inriktas på ett företagssamarbete över de nordiska gränserna inte bara i fråga om att sälja utan även i fråga om produktion och marknadsföring. Det är säkert riktigt att det inte minst för svensk industri och avancerad norsk, finsk och dansk industri är ett mycket bärande skäl. Jag tror bl.a. att vi inte får betrakta sammansmältningen av de enskilda nordiska marknaderna till en enhet som ett i och för sig tillräckligt mål. Ett fastare organisatoriskt nordiskt samarbete på handelns område får främst ses som ett steg på vägen mot en anslutning till ett integrerat Europa, till EEC. Det finns tyvärr inga tecken på att en utvidgning av EEC inom överskådlig tid kommer till stånd. Dörrarna tycks vara stängda till den gemensamma marknaden. Å andra sidan är det uppenbart att ett handelspolitiskt samarbete i Norden skulle främja de nordiska ländernas möjligheter att komma till tals med EEC och EEC-länderna. Norden är näst efter USA EEC:s största kund, och vi är handelspolitiskt och ekonomiskt en faktor av betydande styrka. Det är ur denna synpunkt som en nordisk gemenskap erbjuder utomordentligt stora fördelar. Jag vill inte dölja att tillkomsten av en nordisk tullunion kommer att medföra problem för varje nordiskt land — även vi i Sverige har våra problem och speciella intressen att bevaka, och des sa betonas mer eller mindre. Men vi måste ta ömsesidig hänsyn. I Sverige är livsmedelsförsörjningen och jordbruket det största problemet. Vi får inte glömma bort att det svenska jordbrukets syfte är att garantera en tillfredsställande livsmedelsförsörjning i en krigssituation. Jordbruksfrågan måste därför behandlas på ett sådant sätt att vi inte rycker undan förutsättningarna för en inhemsk produktion, att vi inte skapar nya och skärpta problem för de människor som livnär sig på jordbruket och som redan i dag har ekonomiska bekymmer. Man har diskuterat olika möjligheter att komma till rätta med problemen på kort och på lång sikt. Det är naturligt att vi i första hand sysslar med den kortsiktiga lösningen för att inte behöva skjuta upp ett beslut i fråga om Nordek. Vi är också på det klara med att det är utomordentligt svårt att omedelbart öka importen av danska jordbruksvaror. Jag har därför tagit upp ett förslag, som verkligen är kortsiktigt men som skulle kunna förtjäna att övervägas, nämligen att inom ramen för World Food Program — den institution som söker reglera tillförseln av jordbruksprodukter till underutvecklade länder — bygga ut vissa kompletterande åtgärder. WFP har fastställt en ram för i år på 200 miljoner dollar. Det har emellertid visat sig att de bidragsgivande länderna — de som lämnar både pengar och naturaprodukter — inte har gjort motsvarande åtaganden. Det finns alltså möjligheter att öka jordbruksexporten från Norden inom denna ram. Det är inte fråga bara om kontanta bidrag utan även om leveranser av jordbruksprodukter såsom torrmjölk, korn, vete o. s. v. Möjligheterna borde undersökas — inte minst därför att ett sådant bidrag inte behöver vara bundet t.ex. till svenska jordbruksprodukter — för oss att åtaga oss att betala vad det kostar att exportera danska jordbruksprodukter till u-länderna inom ramen för WFP. På det sättet skulle vi samtidigt öka vår hjälp till u-länderna. Det är min förhoppning att statsminister Erlander, som ju på ett utomordentligt skickligt och framgångsrikt sätt har skött förhandlingarna från svensk sida under senare tid, skall vara beredd att medverka till att detta bidrag till en kortsiktig lösning av den jordbrukspolitiska frågan verkligen prövas. Herr talman! Det har under många år funnits en bred opinion för en genomgripande modernisering och omläggning av skattesystemet, men regeringen har stretat emot och år från år skärpt skattetrycket. I år har inte något konkret förslag om höjning av de direkta statsskatterna framlagts, men ändå drabbas vi av en automatisk skatteskärpning på minst 5 procent för de närmaste två åren. Vårt krav på en rimligare skattepolitik brukar alltid mötas med påståendet att samhället ställs inför ökade anspråk och måste ha pengar för att tillgodose dessa. Det är riktigt att det ställs stora krav på samhället i dag och åren framöver. Det är tidigare försummelser på många områden som nu måste betalas. Försummelser på miljöpolitikens område kommer att medföra betydande utgifter, och anspråken på utbildning, på arbetsmarknadspolitiska insatser och på social omvårdnad kräver naturligtvis också sin tribut. Vi skall vidare ha ökade resurser för att komma till rätta med den tilltagande kriminaliteten och narkotikamissbruket. Mot denna bakgrund är det naturligtvis både sant och riktigt att samhället behöver mera pengar. Men vad blir då slutsatsen? Jo, då om någonsin är det nödvändigt att skattepolitiken utformas så att den blir resursskapande och ger ökade inkomster i samhället, ty det leder till att samhället självt och även den enskilde får ökade resurser. Lika viktigt som det är att ständigt se till att våra totala resurser ökar, lika viktigt är det att göra någonting åt problemet med de alltför snabba utgiftsökningarna på den offentliga sidan. Här möter oss både dystra och dyra framtidsperspektiv. Herr Hedlund gav en långtidsprognos; jag kan komplettera den. Om man hämtar material ur långtidsutredningen och den avstämning som gjordes i fjol visar det sig, att om utgifterna tillåts att stiga med 6 procent fram till år 1975 får vi en ökning av statsskatten till 1975 med cirka 30 procent. Det kommunala skatteuttaget, som i år är cirka 20 kronor, är 1975 25 kronor, och herr Hedlund har räknat upp det till 30 kronor år 1980. Jag tror emellertid att det är nödvändigt att vi i första hand inriktar oss på att klara situationen 1975. Det är mot denna bakgrund som moderata samlingspartiet fullföljer sina krav på återhållsamhet i de offentliga utgiftsökningarna och på lägre och rättvisare skatter.

Skattepolitiken måste också innefatta ett rejält konkret bidrag till lösningen av låginkomstgruppernas problem. Det har under de senaste åren talats mycket om låginkomstgrupperna. Men varje gång man kommer in på skattesystemet som ett medel att verkligen hjälpa till med att lösa dessa gruppers problem har regeringen stegrat sig, och det har för övrigt även andra politiska partier gjort. Från moderata samlingspartiet har vi därför i år inriktat oss på att framlägga en modell för ett helt nytt skattesystem. Vi är på det klara med att detta system närmare måste utredas. Vi vet dock att de grundläggande teser som ligger bakom detta system redan är utredda, eftersom det i stort påminner om det skatteförslag som det i Nor ge rått politisk enighet om. Den modell som vi har föreslagit är att skatterna skall bli proportionella i inkomstlägena 20 000—30 000 kronor och att vi sedan skall ha en lugnare progressivitet än den vi nu tillämpar. Detta kostar självfallet pengar. För att finansiera en sådan omläggning måste man göra en överflyttning från direkt till indirekt skatt — alltså höja den indirekta skatten. Det medför automatiskt krav som måste tillgodoses, nämligen kompensation till barnfamiljer och pensionärer för de prishöjningar som denna skattereform medför; den indirekta skatten drabbar främst dessa grupper. Vi tror att ett sådant skattesystem skulle ha betydande fördelar. Det skulle framför allt bli resursskapande, men det skulle också kunna medverka till att minska löneklyftorna i samhället. Vi har inte nöjt oss med detta förslag, utan vi har också sagt, att till dess ett sådant skatteförslag kunnat förverkligas, vill vi se till att det nuvarande skattesystemet inte medför ytterligare skadeverkningar. Det är bakgrunden till att vi föreslår en partiell 5-procentig skattelättnad. Vad betyder detta? I realiteten betyder det ett skattestopp, d.v.s. vi ser till att de automatiska skattestegringar som följer av systemet och av penningvärdeförsämringen uteblir för de närmaste åren. I detta sammanhang bör också ett annat konkret skattesänkningsförslag omnämnas, ett förslag som berör folkpensionärerna. Vi anser att höjda ortsavdrag för folkpensionärerna är ett led i strävandena att tillgodose kravet på att göra folkpensionen helt skattefri. Jag skall inte uppehålla mig längre vid den traditionella skattefrågan. I stället vill jag betona att vårt skatteförslag aktualiserar en annan principiellt viktig fråga. Det har många gånger framhållits att de höga marginalskat terna lett till en övervältring av direkt skatt från löntagare på arbetsgivare och slutligen på konsumenterna. I början var det bara personer med speciella kvalifikationer som vid löneförhandlingarna kunde ställa krav på nettolön efter skatt, krav som motsvarade deras önskemål. Efter hand har denna tendens spritt sig i allt vidare kretsar. Resultatet har blivit å ena sidan formellt mycket stora skillnader mellan högavlönade och lågavlönade och å andra sidan ett högt kostnadsläge för stat och kommun. Vi anser visserligen att staten inte bör blanda sig i pågående löneförhandlingar. Men vi måste vara realistiska. Vid en realistisk bedömning kommer man på samma sätt som det norska arbetarpartiets ordförande Bratteli fram till att det finns ett samband mellan löneoch skattepolitik. Det är därför vi menar att en så genomgripande ändring av skattesystemet, som vi föreslår, måste komma att påverka arbetsmarknadens parter. Vi tror alltså att en samordning av löneoch skattepolitiken i samband med övergången till ett nytt skattesystem är nödvändig — framför allt som engångsföreteelse. En sådan samordning kommer att ha positiva verkningar över hela fältet. Anspråken — inte minst från de högavlönade i samhället, d. v..s. från dem som formellt sett har höga löner — kommer att minska. Vi kan — det är jag övertygad om — räkna med minskade löneklyftor och minskade kostnader, inte minst för stat och kommun, om vi verkligen ger oss in på att på detta sätt stöpa om det socialdemokratiska högskattesystemet. Herr talman! Vid en bedömning av regeringens politik är det också nödvändigt att ta upp två andra ämnesområden, försvarsoch utrikespolitik. Detta är desto mera angeläget som regeringen numera i dessa frågor avvikit från vad vi tidigare varit vana vid. På försvarspolitikens område är den nya kursinriktningen från regeringens sida väl dokumenterad. Den försvarsnedskärning som regeringen genomdrivit behöver jag inte gå närmare in på. Jag tror också att regeringen i själ och hjärta inser att våra möjligheter att stå neutrala i en krissituation minskat genom nedskärningarna av försvaret. Nu är det emellertid nödvändigt att göra det bästa möjliga av tillgängliga försvarsanslag. Jag är övertygad om att man från militärt håll arbetar efter denna linje. Det är därför så mycket allvarligare att detta arbete försvåras genom de systematiska angreppen mot vårt försvar och vår allmänna värnplikt, som vissa radikala vänstergrupper har excellerat i. Den »vägravärnpliktskampanj» som nu bedrivits är ett av de många inslagen i nyvänsterns offensiv mot det s.k. etablerade samhället. Men kampanjens genomslagskraft har förstärkts av att den fått ett indirekt stöd genom regeringens beslut att till varje pris pressa ned försvarsutgifterna och därigenom försvaga försvarets relativa effekt. Jag betvivlar inte alls äktheten i den oro försvarsministern i dagarna givit uttryck för inför »vägravärnpliktskampanjen». Jag ifrågasätter inte heller att det inom socialdemokratin i stort finns en fast försvarsvilja. Men det är likafullt odiskutabelt att de signaler regeringen gav redan i samband med sitt försvarsutspel för tre år sedan kunnat utnyttjas av de radikala och försvarsnegativa elementen i samhället. Kampanjen mot värnplikten i dag uppleves av många som en naturlig fortsättning på en av socialdemokratin inledd försvarspolitisk kursändring. Jag utgår ifrån att regeringen både i försvarsoch utrikespolitiken ser ett stort värde i ett enhetligt demokratiskt uppträdande. Jag vill därför fråga om regeringen är beredd att ånyo söka finna en samlande lösning i försvarsfrågan. Är regeringen beredd att skjuta undan den diskussion som har förts under de senaste åren och i stället inrikta sig på en ny demokratisk uppgörelse i försvarsfrågan? Jag har ännu inte talat lika länge som Gunnar Hedlund, och jag vill gärna underskrida hans rekord. Därför tror jag inte att jag skall gå närmare in på samlingspartiets krav beträffande kriminalvården, på narkotikafrågorna eller på behovet att öka fångvårdens och polisens resurser både kvantitativt och kvalitativt. Dessa frågor kommer under dagarnas lopp att belysas av andra talare från samlingspartiet. Herr talman! Varje år blir oppositionen av den socialdemokratiska regeringen och den <socialdemokratiska pressen beskylld för att vara svag och kraftlös. Vi påstås sakna initiativförmåga — endast den socialdemokratiska regeringen själv utmålas som stark och målmedveten. Det är bara regeringen som sitter inne med svaret på framtidens frågor. Jag är övertygad om att finansminister Sträng kommer att lägga på precis samma skiva under den närmaste timmen. Detta tycks nu höra till spelets regler. Men att det finns alternativ och att det behövs alternativ har vi från moderata samlingspartiet visat. Vi har under januari månad väckt en serie partimotioner — 20 stycken — där vi konkret på område efter område redovisat vår syn, och några av dessa har jag berört i detta anförande. Jag vill sluta med att säga att det viktigaste i dag är försvaret och utbyggnaden av demokratin, en vilja att gå vidare och verkligen skapa ökat demokratiskt inflytande för de många människorna. Samtidigt måste våra demokratiska institutioner fås att fungera på ett effektivare och mer demokratiskt sätt. På den punkten bör inte finnas någon skillnad i grundåskådning mellan några demokratiska politiska partier. Å andra sidan finns den när det gäller vissa traditionella värderingar i vårt samhälle. Inom moderata samlingspar tiet är vi inte rädda för att föra fram traditionella värderingar som har anknytning till hemmet, anknytning till familjen, anknytning till de kristna värderingarna och till respekt för lag och ordning. Här håller det på att växa fram en frontlinje mellan de politiska partierna och mellan olika grupper i samhället. Moderata samlingspartiets ställning i de här avseendena är helt klar: vi tar på dessa punkter klar ställning för de traditionella värderingarna.